Herr talman! Låt mig först uttrycka min beundran för den humor och charm som statsministern visar. Det är fina egenskaper i umgänget mellan människor och mellan politiker. Men det går inte att med humor och charm klara upp hela problematiken i fråga om allvarliga politiska frågor. Statsministern riktade mycket grava anmärkningar mot oppositionen för dess sätt att uppträda i försvarsfrågan både nu och i försvarsutredningen i fjol. Vidare sade statsministern att oppositionen kanske skulle få vara med i en kommande försvarsutredning, om den lovade att inte uppträda på samma sätt. Jag kan ju bara svara för mig personligen, men eftersom kritiken i hög grad berörde mig personligen kan det kanske vara riktigt att jag uttrycker min egen mening. Jag kommer att uppträda precis likadant var gång jag möter politiska manövrer med avsikt att dölja för svenska folket vad som verkligen händer och var gång jag möter en kompakt motvilja mot varje slags eftergift för av mig framförda krav och åsikter i en förhandling som samtidigt utåt ideligen presenteras såsom tillkommen för att försöka åstadkomma enighet. Vad vi främst kritiserar när det gäller försvaret är två saker. Det första är den felaktiga beskrivningen av den försvarspolitik som i dag förs. Det sägs att den rör sig med oförändrade eller stigande kostnader. Statsministern själv har talat om en upptrappning. Låt mig anföra några siffror ur Kungl. Maj:ts proposition nr 110 i fjol. Där anges försvarsutgifterna i fasta priser till 4,9 miljarder kronor för 1964 66, 4,7 miljarder kronor för 1966 68. Årets siffra är litet svår att ange, eftersom innehållet hela tiden skiftar. Siffrorna visar dock att i fast penningvärde har försvarskostnaderna minskats med mellan en halv och en miljard kronor på de tre senaste åren. Hur kan man då tala om en upptrappning, herr statsminister? Den andra sak som vi kritiserar är bristen på målsättning för försvaret. Man talar inte om vad man vill åstadkomma. Vi kräver att man skall ange att försvarseffektiviteten skall mätas i vad det kostar att kasta ut en invaderande fiende som använder sig av konventionella vapen. Tycker verkligen statsministern att det är ett orimligt krav att få den preciseringen? Skadar det försvaret att det kravet framförs? Statsministern sade vidare att beskattningen har åstadkommit så många lyckosamma verkningar, och han räknade upp vad skatterna används till. Det är självklart att skattepengarna har kommit till nytta. Något annat har väl aldrig påståtts från något håll, och det vore orimligt annars. Vad jag berörde var frågan om hur långt man bör gå och kan gå i fråga om beskattningen utan att skador uppstår. Ju längre man driver beskattningen, desto mera dirigerar och reglerar man, och desto större svårigheter lägger man i vägen för kommande framsteg. Det gäller också transfereringarna, dvs. Ööverförandet till andra grupper. Skattestegringarna har åstadkommit skador — man får närmast intrycket att t.o.m. finansmi nistern erkänner det i finansplanen — men vi är ännu mer skrämda av utsikterna för framtiden och de konsekvenser som en ytterligare stegring skulle få i form av arbetslöshet och andra svårigheter. Den utveckling som är inledd måste bromsas, och den måste bromsas snarast. Har verkligen inte statsministern detta klart för sig? Statsministern uttalade en lång rad allmänt berömmande ord om den socialdemokratiska politiken. Är statsministern verkligen nöjd med arbetslöshetssituationen som den är nu? Är statsministern nöjd med de stagnerande investeringarna? Hela finansplanen bygger på en kommande konjunkturuppgång som skall klara svårigheterna. Vi hoppas alla att den uppgången skall komma, men om den inte gör det, vad skulle då finnas kvar av de stolta försäkringarna om att problemen är lösta och väl lösta?

Herr talman! Både herr Bengtson och herr Virgin har frågat om vi är nöjda med den nuvarande situationen. Jag kan svara att vi inte är nöjda, så länge inte alla människor har sysselsättning. Och vi är inte nöjda med den obalans i vårt näringsliv som tar sig uttryck i att skogslänen kämpar med så betydande svårigheter, medan det i varje fall finns risk för en begynnande överkonjunktur i storstäderna. Det är möjligt att min pedagogiska förmåga inte räcker till, men vad jag försökte visa var inte att vi är nöjda men att den politik som borgerligheten förordade i fjol skulle ha lett oss ännu mera vilse än den politik som vi förde. Finns det verkligen någon som på allvar kan göra gällande att det skulle ha varit en fördel att genom generella metoder försöka hjälpa Norrland? Vilken skogsarbetare i Norrland skulle ha fått sysselsättning genom en sänkning av företagsbeskattningen? Är inte det enda möjliga att göra det vi har gjort, nämligen dragit in avsevärda belopp till staten och sedan använt pengarna till selektivt insatta åtgärder? Det är en annan sak att man i ett läge kan generellt sänka räntorna. Det krävde Landsorganisationens ordförande i fjol, och det har vi gjort. Därmed har samhällets möjligheter till ingripande icke rubbats. Men hela mitt inlägg gällde ju den rakt motsatta frågeställningen: Skall man minska samhällets möjligheter att agera för att tillfredsställa ett vinstintresse som kan te sig synnerligen näringsvänligt och väldigt intressant för näringslivet för stunden men som på längre sikt kanske visar sig vara alldeles galet? Det var den problematiken jag tog upp. Hur pass nöjda eller inte nöjda vi är visar väl det förhållandet att vi i årets statsverksproposition — trots det förbättrade konjunkturläget — vill öka anslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder med, om jag minns rätt, ungefär 300 miljoner kronor. Inte skulle vi begära ytterligare 300 miljoner kronor av de svenska skattebetalarna, om vi sade att allting är bra nu och att ingenting ytterligare beböver göras. På vilken punkt skulle den av borgerligheten i fjol rekommenrerade politiken ha hjälpt en enda skogsarbetare, en enda pappersbruksarbetare, en enda småbrukare i Norrland, i Värmland och i Dalarna? I stället förde vi en annan politik. Vi drog in pengar, bland annat för att möjliggöra en förtidspensionering av de grupper över 60 år som drabbats av sysselsättningssvårigheter. Vi fortsätter på den vägen. Är det inte en mycket effektivare metod? Herr Bengtson sade att jag inte med ett ord berörde socialpolitiken. Herr Bengtson måste ha varit fången i drömmar om en röd stuga med vackra vita björkar runt omkring. Han måtte inte ha hört på ett ord av vad jag sade. Jag tyckte att jag kanske ägnade litet för mycket tid åt att redogöra för de socialpolitiska ansträngningarna att hjälpa låglönegrupperna. Var inte så för sjunken, herr Bengtson, i hembygdsromantiken utan ta reda på vad vi talar om här också — det har sitt intresse. Socialpolitiken är ett instrument. Jag har ingalunda avvisat möjligheterna att via skattepolitiken åstadkomma åtskilligt för de lägre inkomsttagarna. Hittills har endast herr Sträng presterat ett förslag som har varit realistiskt. Hans metod att begagna sig av de kommunala schablonavdragen är en metod som direkt hjälper lågavlönade. Det är möjligt att det finns andra metoder, men än så länge har inget annat förslag än det som finansministern har utarbetat och lagt fram kunnat tillnärmelsevis mäta sig med hans förslag när det gäller att åstadkomma ett stöd för just de lågavlönade, just de människor som ni ömmar så mycket för. Men återigen kommer vi fram till att det kostar pengar. Varje höjning av det kommunala schablonavdraget — inte ortsavdraget — betyder en kraftig mobilisering av anspråken på skattebetalarna. I ett valtal i fjol nämnde herr Sträng att en så pass begränsad åtgärd som den att alla med mindre än 15 000 kronor i inkomst — jag kan minnas fel beträffande siffrorna — befriades från statlig skatt, i en skala uppåt till 26 000 kronor, skulle kosta en och en halv miljard kronor. Dessa pengar skall tagas någonstans. Men visa mig ett effektivare system än det som innebär att praktiskt taget alla låginkomsttagare upp till låt oss säga 11000 å 12 000 kronors inkomst är befriade från den statliga skatten. Man säger då: Hur är det med kommunalskatten? Ja, vem har ordnat med ekonomiskt utrymme så att vi för närvarande har en skatteutjämning på en och en halv miljard kronor? Tror ni att det hade gått, om man hade plottrat bort samhällets resurser på en massa i och för sig intressanta reformer? Förutsättningen för den kommunala skatteutjämning som betyder räddningen för mängder av kommuner är ju att vi för en stram ekonomisk politik. Vi anser att det har gjorts en hel del, men inte är vi nöjda. Vore vi nöjda, skulle vi ju inte komma med alla dessa tillägg och ökningar som jag använde en så stor del av tiden till att resonera om. Det måste sättas stopp för dessa våldsamma utgiftsstegringar, säger herr Virgin samtidigt som han vill gå snabbare fram. All right. 1960 framfördes detta av folkpartiet — av både herr Ohlin och herr Wedén. Då skulle man sätta stoppet så att skatterna i fortsättningen inte skulle stiga snabbare än nationalprodukten. Det låter bra. Det är precis samma tanke som herr Virgin här för fram i dag. Den firar inom kort sitt tioårsjubileum som folkpartiförslag. Om vi hade följt folkpartiets förslag 1960 hade det betytt att årets budget haft 9,5 miljarder kronor mindre än vad vi har att röra oss med. Den enkla fråga man har anledning ställa till herr Virgin är: Kan herr Virgin på något sätt spara in dessa 9,5 miljarder? Var finns de 9,5 miljarder som vi hade tvingats spara om vi hade följt folkpartiets förslag år 1960 och högerns förslag 1969? Livet är komplicerat, och vi tror inte att det är någon fördel att ge allmänheten den föreställningen att det finns en enkel mall enligt vilken man kan säga: Här sätter vi ett stopp för den offentliga sektorns stegring. Om vi gör det betyder det att vi minskar våra möjligheter att tillfredsställa andra mål, vilka här av både herr Bengtson och herr Dahlén framställts som utomordentligt önskvärda. Herr Dahlén vill ha en debatt om dessa ting. Jag skall gärna tillmötesgå honom, men jag är rädd för att herr talmannen inte är lika entusiastisk för denna stimulerande debatt. Jag vill försöka vara kortfattad för att antyda vad debatten rör sig om, vilket tydligen behövs. Vi har aldrig ändrat på den bedömningen att det fordras en balanserad maktsituation i vårt näringsliv. Det var detta som herr Dahlén försökte låtsas att vi nu har lämnat. Tvärtom, vi har inte sagt att de borgerliga partierna är köpta av dem som betalar deras propaganda, lika litet som vi säger att vi är köpta av Landsorganisationen. Men vi har sagt att det finns en intressegemenskap mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet som vi är stolta över, därför att vi i stort sett kämpar för samma mål — ett rättfärdigare samhälle, avskaffande av inkomstskillnaderna o. s. v. Allt detta kämpar vi för. Då säger vi att era uppdragsgivare! måste på samma sätt känna en intressegemenskap med er. Kan det då vara rimligt att de större inkomsttagarna skall dominera såväl det ekonomiska som det politiska livet? Är det svårt att förstå det? Det är vad vi har sagt, och det säger vi fortfarande. Vi tror att löntagarorganisationerna har all rätt att kräva inflytande på det politiska livet. Men det är ingen moralisk förkastelsedom över de borgerliga partierna när vi säger att ni har en intressegemenskap. Ni tänker på ungefär samma sätt som de krafter vilka dominerar vårt ekonomiska liv. Därför tror vi att det är nödvändigt med en balansering av den makten så att även löntagarna har en möjlighet ati göra sitt inflytande gällande. Det är ju detta striden gäller. Vi fördömer ingen, vi bara konstaterar att det föreligger en risk för en maktkoncentration som vi gärna vill motverka. Herr Dahlén var mycket ledsen för att jag inte tog upp frågan om planeringen. All right. Det är, herr talman, inte jag som framprovocerar den diskussionen, men det skall gå rätt fort. Visst behöver vi en planering. Men, herr Dahlén, precis som när det gäller maktbalansen behöver vi en planering inte bara för de statliga och offentliga institutionerna — både näringslivet och den offentliga sektorn måste planeras. Ledningen av denna planering skall uppenbart ligga i samhällets hand, men 1 I ett senare inlägg rättat till bidragsgivare. vi behöver också en insyn i den planering som det privata näringslivet driver. Det är en ganska svår sak att skapa de metoder och institutioner som planeringen kräver. Vi håller på att utarbeta prognosmetoder som kan möjliggöra en planering, och de metoderna förbättras undan för undan. Riksplaneringen pågår också för fullt.

I statsverkspropositionen finns alltså ett material för en sådan diskussion, herr Dahlén, och jag rekommenderar det till fortsatt studium. Nu avlägsnade sig herr talmannen — jag hoppas att det inte var på grund av missnöje med att herr Dahlén bråkar och ställer till så att mina anföranden blir för långa!

Herr talman! Jag tror att alla här i kammaren står ut med det mesta — så pass garvade förutsätter jag att vi är. Och då hoppas jag att även herr Erlander står ut med att jag säger att hans senaste inlägg tyvärr gav ett ganska belysande exempel på hur man inte skall föra en debatt. Han sade, jag tror med verkligt ärlig känsla, att de förslag som herr Dahlén var med om att lägga fram i fjol inte skulle ha hjälpt någon enda människa i Norrland, eftersom de gällde allmänt verkande medel. Det var detta intryck herr Erlander ville ge oss. Jag har här en lista, herr talman, på tolv olika förslag som uteslutande rörde sysselsätt ningssituationen i Norrland. De gällde inte några generellt verkande medel utan syftade direkt till att förbättra sysselsättningen: det var fråga om vägbyggnader, vi ville att man skulle tidigarelägga försvarsbeställningar och att arbetsmarknadsstyrelsen skulle få bemyndigande att besluta om beredskapsarbeten i tätorter i Norrlands glesområden, bl.a. industribyggnader. Det är tolv olika förslag, och jag skall inte trötta med att räkna upp dem. Men detta visar ju att herr Erlander antingen inte känner till dem — i så fall är det kanske litet egendomligt att han eller i varje fall hans sekretariat inte skaffat fram tillräckligt material före en debatt — eller helt enkelt begagnade ett debattekniskt trick. Vilket det var spelar inte så stor roll. Vidare yttrade herr Erlander någonting som jag finner väldigt tråkigt, eftersom det bestyrker att vi också i fortsättningen kommer att ha en debatt av den karaktär vi haft hittilldags: han började tala om »oppositionspartiernas uppdragsgivare». Vi skulle alltså inte handla efter egen övertygelse, utan vi har uppdragsgivare. Det skulle då vara nära till hands för mig att säga: Ja, då har ju herr Erlander principiellt sett uppdragsgivare på precis samma sätt. Jag hade trott att vi kunde lämna den formen av debatt, men efter herr Erlanders inlägg nu förstår jag att vi fortfarande kommer att ha en debatt som förgiftar den svenska demokratin. Herr Erlander hade inte heller nu något annat besked att ge än att herr Sträng vet bäst när det gäller den stora frågan om de höjda kommunalskatterna och låginkomsttagarnas svårigheter. Herr Erlander yttrade ingenting som gav vid handen att han kunde tänka om i den stora frågan. Till sist, herr talman, fick jag intrycket att herr Erlander var mycket bekymrad över att han och hans statsråd inte skulle möta tillräckligt med kritik när vi nu inte lägger fram skuggbudgeter utan har ändrat vår inställ ning. Han tycker ju mycket om England, och där brukar man föreslå lönesänkning med 100 kronor när man tycker särskilt illa om ett statsråd. Enligt Aftonbladet finns i den socialdemokratiska gruppen åtskilliga som är missnöjda med sina statsråd, och det vore kanske en tanke att någon föreslog en lönesänkning med 100 kronor, så fick vi se hur läget är i det socialdemokratiska partiet.

Herr talman! Jag vill också peka på förslag från vårt håll i fjol, nämligen att man skulle bibehålla försvarsbeställningarna eller med andra ord den försvarspolitik som tidigare drivits. Därigenom skulle man ha kunnat få sysselsättningen högst avsevärt förbättrad — kanske inte i Norrland, det håller jag med om. Men man skulle i alla fall ha frigjort medel för arbetsmarknadsstyrelsen att sätta in ökade selektiva insatser i Norrland. Statsministern säger att man i år ökar anslagen till AMS med 300 miljoner kronor, och det är ju riktigt. Men har man räknat efter vad man skulle kunna åstadkomma genom att i stället bibehålla de försvarsbeställningar som den nya försvarspolitiken drog tillbaka? Det vore åtminstone intressant att kunna jämföra vad kostnaderna skulle kunna vara i det ena och det andra fallet. Sedan vill jag verkligen fråga: Hur kan statsministern resonera så statiskt att han alldeles nonchalerar den samhällsekonomiska stimulans som följer med skattesänkningar? Det går naturligtvis inte att påstå någonting bestämt om hur situationen skulle ha varit om den eller den åtgärden hade vidtagits för tio år sedan. Men jag vill påstå att hela situationen hade varit klart bättre om man hade visat större återhållsamhet med skattestegringarna, och det påståendet kan vara lika mycket värt som statsministerns. vara riktigt, kan alltså socialdemokratisk politik inte drivas utan ständiga skattehöjningar. Det måste vara konsekvensen. Då vill jag fråga: Hur långt skall skattehöjningarna drivas innan statsministern är nöjd med den ekonomiska situationen i samhället?

Herr talman! Jag frågar hans excellens herr statsministern: Vilka pengar och vilka uppdragsgivare är det som avses när man talar om de borgerliga partierna, i vilka väl inkluderas centern? Jag hoppas att jag får ett svar i dag. Jag skulle verkligen vara intresserad av att höra vad som kan sägas i det fallet. Vi har inte några uppdragsgivare och tar inte heller pengar från andra, utan de som stöder centern är väljarna och de individer som är intresserade. Kan vi inte för en gångs skull komma överens om att det skulle vara sunt i svenskt politiskt liv, när vi arbetar för den viktigaste medborgerliga uppgift vi kan tänka oss, när vi skall gå fram i fria val, att man icke hade kollektiva bidrag från något håll? Då vore det just på alla sätt. Det kan icke heller vara riktigt när en stor fackorganisation med ett fåtal närvarande beslutar ge bidrag till det ena eller andra partiet. Det mest sunda vore att vi verkligen byggde på individernas intresse för den ena eller andra politiska åskådningen. Jag väntar med uppmärksamhet på vad statsministern säger om det kan kastade ut helt lättvindigt för en stund sedan. Inom centerns väljarkår kommer mer än en tredjedel från arbetarklassen. Centern är Sveriges näst största arbetarparti. Detta är lätt att få fram i statistiken, och då tycker jag att sådana uttalanden inte skall göras vare sig i riksdagen, där de som väl är kan tillrättaläggas, eller ännu värre — ute i valrörelserna, där de förekommer mera okontrollerat. har inte motionerat om en sänkning av företagsbeskattningen. Varför upprepar statsministern gång på gång att vi skulle föreslå en sådan sänkning? Jag vill understryka vad herr Dahlén sade, att vi föreslog konjunkturstimulerande åtgärder förra året för att få en bättre situation. Jag tar några uppgifter om arbetslösheten, och då inte från början av året. Antalet registrerade arbetslösa i augusti — en sommarmånad år 1966 var 16 600. år 1967 var det 27 300 och i augusti 1968 var det 32 100. Dessutom var det ett större antal sysselsatta i beredskapsarbeten och ett större antal under omskolning. Det blev inte en så särdeles lysande utgång av den politik som socialdemokraterna företrädde i januari månad. Nej, herr statsminister, hade det vi föreslog den gången genomförts, hade vi säkerligen haft ett betydligt bättre läge än vi har nu. Socialdemokraterna har inte medverkat till att göra 1968 till något lysande år. Herr statsministern säger att det kostar så mycket pengar att hjälpa de lågavlönade. Visst gör det det! Men om man nu inte vill skaffa fram och ge ut dessa pengar, då måste någon avstå från dem. Vem? Jo, de lågavlönade givetvis. Det är de som får sitta emellan. De får ingen förbättring, utan man säger: Ni får stå kvar på denna låga lön därför att vi inte har råd att hjälpa er. Vilken grupp är det som då sitter i kläm igen, herr statsminister?
Herr talman! Det är möjligt att jag begagnade uttrycket »uppdragsgivare». Jag beklagar det. Jag har oavlåtligt kämpat emot det uttrycket. Däremot vidhåller jag allt vad jag sade om bidragsgivningen och den intressegemenskap den visar. Lika väl som vi är stolta över den intressegemenskap vi har med våra bidragsgivare, måste det finnas en intressege menskap mellan er och era — nu skall jag inte säga uppdragsgivare, utan bidragsgivare. Jag vet inte hur det har gått till att jag blandat ihop dessa uttryck. Jag har verkligen ansträngt mig att i hela den politiska debatten undvika ordet uppdragsgivare därför att det inte verkar riktigt bra. Jag ber om ursäkt om jag har sagt det, vilket kommer att framgå av protokollet. Har jag sagt det så är det alltså bidragsgivare jag har åsyftat. Men skall ni verkligen komma ifrån det hela så enkelt som ni försöker göra här? Ni talar om att ni föreslog en del åtgärder utöver dem regeringen föreslagit för att öka sysselsättningsgraden. Samtidigt drev ni — i varje fall högern — en propaganda om att det nuvarande skattetrycket var så oerhört högt att det inte gick att öka de statliga utgifterna. Ni har tidigare påyrkat skattesänkningar, t.ex. när folkpartiet föreslog att man skulle begränsa stegringarna inom den offentliga sektorn till en procentsats som är lika hög som den procentsats med vilken nationalprodukten stiger. Detta upprepar herr Virgin här i dag. Jag vill då säga följande. Om vi hade bundit oss för en sådan politik som folkpartiet ville år 1960, hade vi i dagens budget haft 9,5 miljarder kronor mindre just för åtgärder av den typ som ni beskyller oss för att inte ha vidtagit i tillräckligt stor utsträckning. Var skulle ni ha skaffat dessa pengar? Ni skulle ha varit tvungna att göra det antingen genom att skära bort någonting som var av vikt eller genom att öka den statliga upplåningen. En ökad statlig upplåning hade betytt detsamma som en forcering av den högkonjunktur, som vi för närvarande börjar kunna glädja oss åt, men framför allt en högkonjunktur koncentrerad till de rikaste orterna i landet. Vi säger då — och jag antar att jag därvidlag uttryckt mig tillräckligt tydligt: Läs fjolårsdebatten!

Är det nu tillräckligt klart när jag säger: Den politik som rekommenderades av de borgerliga partierna år 1968 hade icke hjälpt de fattiga länen. Den hade tvärtom inneburit ökade lidanden för de fattiga länen och en forcerad högkonjunktur i de delar av landet som redan nu har ett hyggligt försörjningsläge. Som sagt, genom herr Virgin upprepar ni nu att vi skall sätta en gräns för stegringarna inom den allmänna sektorn. Om framtiden är det svårt att spå. Vi vet vad som skulle blivit följden om folkpartiets förslag av samma innnebörd hade realiserats 1960. Då hade vi i dag haft ett samhälle som varit långt svagare i kampen för de delar av landet som visserligen inte kan betecknas som fattiga men som ändå har betydande sysselsättningssvårigheter. Det är kring detta som diskussionen står: generella åtgärder eller ett starkt samhälle. Jag vidhåller på varje punkt — även om jag tar tillbaka ordet »Uuppdragsgivare» — att era bidragsgivare och de borgerliga partierna här har identiska intressen lika väl som Sveriges löntagargrupper har identiska intressen med det socialdemokratiska partiet.
Herr talman! Jag accepterar givetvis herr Erlanders förklaring att han velat säga något annat än »Uuppdragsgivare». Jag får säga att det är tillfredsställande med herr Erlander att han tillhör den grupp av politiker som erkänner att man kan säga fel ibland; det tycker jag är förfärligt bra. Jag är själv medveten om att man ibland använder fel ord i misshugg. Det är givet att hela debatten om förhållandet mellan socialdemokraterna och LO samt de andra partierna och näringslivet skulle kunna föras på ett annat och bättre sätt, om man gjorde som herr Bengtson sade. Men det är en sak för sig. Striden, sade herr Erlander, gällde i fjol om samhället skulle bli fattigare eller om det skulle bli starkare, och med mittenpartiernas förslag skulle samhället ha blivit fattigare. Om vi alltså hade möjliggjort för näringslivet, som hade svårigheter att ge folk arbete, skulle det då ha varit samhället, vi alla — jag förmodar nämligen att han inte bara menar statskassan -— som blivit fattigare? Herr Erlander vill skapa intrycket att våra förslag innebar detta. Det är fel. Våra generella åtgärder innebar att man skulle underlätta för näringslivet att investera i en period, då även finansministern erkände att det var allvarligt att näringslivet inte kunde investera mera. Skulle människorna i norrlandslänen ha blivit fattigare om den rad av beredskapsarbeten av olika slag, de förändringar av arbetsmarknadsstyrelsens politik som vi föreslog och som skulle göra att glesbygderna skulle få ett bättre näringsliv, genomförts? Den frågan ställde herr Erlander. Herr talman! Sådana frågor behöver man inte svara på, ty folk begriper att de är felaktigt ställda.

Herr talman! Vilka uppdragsgivare och vilka bidragsgivare är det statsministern avser när han omigen talar om de borgerliga inklusive centerpartiet, som skulle fått bidrag från andra håll? Jag skulle vara mycket tacksam för ett besked när det kastas ut sådana beskyllningar.
Herr talman! Det torde inte vara herr Bengtson på något sätt obekant att betydande penningbelopp går över till kamraterna i det andra mittenpartiet. Mittenpartiet centern gjorde ju stora ansträngningar att visa att det förde identiskt samma politik som folkpartiet som tog emot sådana här bidrag — inte uppdrag utan bidrag. Om herr Bengtson inte känner till det, är jag glad att kunna lämna honom den uppgiften. Nu skall ni ju gå var för sig, och då kanske läget blir annorlunda. Men så länge som ni under hela valrörelsen stod sida vid sida med folkpartiet och sade att ni driver exakt samma politik sammankopplas detta med att de borgerliga partierna får motta bidrag. Det är möjligt att ni nu kommer att föra en självständig politik och att det blir ett slut på mittensamverkan — den utvecklingen skall vi följa med den största uppmärksamhet. Det är sedan kanske inte så mycket att säga om herr Dahléns senaste anförande. Jag vet inte vad som gjorde det nödvändigt för honom att ta till orda. Är det alldeles omöjligt för herr Dahlén att följa det mycket enkla resonemanget, att om de små inkomsttagarna och de arbetslösa i detta land skall ha en möjlighet att få sin ställning förbättrad genom samhällets ingripanden så måste vi ha ett starkt samhälle. Varje hot mot detta starka samhälle är också ett hot mot låginkomsttagarna. Det talas i dessa dagar om en reducering av skattetrycket — herr Virgin var nyss inne på det. Hans förslag nu är ganska blygsamt, en sänkning med 5 procent av den statliga inkomstoch förmögenhetsskatten. Men den som läser de borgerligas utredningskrav inges onekligen den föreställningen — liksom år 1960 — att staten genom skatter får in en mängd onödiga pengar. Det skulle vara bättre för människorna om staten inte tog in dessa pengar. På det svarar vi att det är en attack mot de intressen som vi avser att bevaka genom selektiva åtgärder, arbetsmarknadspolitiken, skolpolitiken osv. Vi vidhåller både att åtgärderna skall vidtas och att skatterna skall vara oförändrade. Det betyder en ökad statlig upplåning, och en sådan är i vissa situationer nödvändig, det medger vi. Däremot får man inte avgöra det genom schablonregler som folkpartiet föreslog år 1960 och som herr Virgin har föreslagit i dag, utan det får man pröva vid varje ny budgetsituation. Om man utan hänsyn till konjunkturläget säger att de och de utgifterna skall vi ha ty de är bra, och de ger sysselsättning åt människor, men man skaffar fram de pengar som behövs på bekostnad av en stegrad inflation, då är det mycket möjligt att man direkt skadar de intressen som man säger sig vilja bevaka. Är inte det ett absolut klart sammanhang? Det var den politiken som vi vände oss emot i fjol. Vår politik däremot — det starka samhället — har försett medborgarna med en så stark solidaritetskänsla att de självmant betalat för olika ting. Er politik däremot med antingen generella lättnader eller ökad upplåning skulle ha inneburit ett försvagande av samhällets möjligheter att skydda de intressen som ni säger att ni liksom vi vill skydda.

Herr talman! Herr statsministern svarade inte på en enda av de frågor som jag hade ställt tidigare. Han kanske inte lyssnade så noga, och det kan jag väl i och för sig förstå. Men det var enligt min mening väsentliga problem som jag ställde frågor om, t.ex. hur socialdemokratin ser på den framtida offentliga kostnadsutvecklingen. Kommer man att fortsätta på vägen med ständiga skattehöjningar, en nödvändig väg att beträda om inget görs åt utgiftsstegringarna? Statsministern lär inte kunna förneka att de små inkomstta garna liksom alla övriga medborgare i samhället drabbas negativt av ett alltför högt skattetryck. Skadeverkningarna blir helt generella. Statsministern nämnde i sitt senaste anförande att vi hade velat ha en schablonregel som innebar att skattens andel av bruttonationalprodukten inte fick stiga. Vi har aldrig krävt några schablonregler eller att man inte skall ta hänsyn till olika konjunkturförhållanden och skiftande behov från år till år. Vad vi har krävt är att man skall sträva efter en målsättning som gör att skatten inte ständigt stegras, sett med litet större perspektiv och under längre perioder. Ser man den socialdemokratiska politiken ur litet större perspektiv både framåt och bakåt blir man rent förskräckt.
Herr talman! Jag tyckte nog jag lämnade ett mycket ingående svar på herr Virgins fråga. Jag har sagt att om man föreslår — som moderata samlingspartiet i dag och som folkpartiet 1960 — att det skall finnas ett bestämt samband emellan produktionsstegringen och skattetrycket, då inför man regler som kan bli ödesdigra för fullgörandet av de förpliktelser samhället har. Däremot är jag fullt tillfredsställd med herr Virgins avståndstagande från en sådan linje i hans senaste inlägg, där han säger att det får bli beroende på konjunkturläget och att man får ta ställning till hur situationen är i varje särskilt fall. Det är precis vad jag har sagt hela tiden. Jag opponerar mig bestämt mot en schablonregel, som skulle binda oss vid att ständigt följa vissa procentsatser. Däremot har jag ingenting att invända mot att man säger, att vi vid fastställande av upplåning, skattesatser osv. får ta hänsyn till den för stunden aktuella situationen. Om detta är moderata samlingspartiets ståndpunkt, vad bråkar man då om? Det är ju precis samma ståndpunkt som vår?

Herr talman! Jag skall i ett kort inlägg begränsa mig till i huvudsak den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget. Låt mig konstatera vad som är allmänt känt, nämligen att det skett och alltjämt sker en stadig förbättring av det ekonomiska läget i vårt land, men även internationellt. Det tar sig uttryck på det sättet att industrin har en allt starkare orderingång. Industrin söker arbetskraft i allt större utsträckning, och förmodligen kan man så småningom konstatera — även om det inte kan ske förrän året har gått till ända — att 1969 har varit ett mycket gott industriellt år i vårt land. Alla företagare skulle väl inte vara beredda att dela ett sådant påstående, ty på den kanten ser man, kanske av naturliga skäl, mera pessimistiskt på utvecklingen än de egentligen borde och kunde göra. År 1969 blir dock av alla tecken att döma ett mycket gott år, och det kommer även att bli ett gott år med tanke på internationell handel. Jag har redan i något sammanhang sagt offentligt, att jag tycker att finansministern har gjort en något för pessimistisk bedömning av våra exportutsikter. Förmodligen kommer den svenska exporten att öka med någon procent mer än vad finansministern har angett i statsverkspropositionen. Jag förmodar att både finansministern och vi andra kommer att vara glada och tacksamma för detta. Men 1968 har också varit ett gott år. Boksluten för den svenska industrin publiceras nu undan för undan, och de visar en mycket klar och en mycket betydande återhämtning från de för företagen svåra åren 1966 och 1967. Detta har också tagit sig uttryck i att aktiekurserna har stigit. Det har skett en enorm stegring av aktiekurserna. Man skulle nära nog kunna säga att vi har en oroväckande stark stegring av aktiekurserna. Mot denna bakgrund borde man kanske kunna tycka att allt är gott och väl. Men naturligtvis finns det också mörka sidor i hela vår utveckling då det gäller det ekonomiska livet och inte minst då det gäller sysselsättningen. I debatten tidigare har sysselsättningen diskuterats. Det har från oppositionens sida sagts att vi har en alltför stor arbetslöshet. Det understryker jag gärna, och jag vet att även regeringen har samma uppfattning. Vi skall emellertid ha klart för oss, att vi siffermässigt kommer att få dras med en alltför stor arbetslöshet. Härtill bidrar många orsaker, t.ex. att arbetssökande eller låt mig säga hjälpsökande i allt större utsträckning dras till arbetsförmedlingarna därför att det är där som hjälpen kan fås. Hela vår arbetsmarknadspolitik är uppbyggd på den grunden, att de hjälpsökande skall gå till arbetsförmedlingarna. Ty det är först då som vi får en redovisning över hur vårt arbetsmarknadsläge är. Arbetslöshetssiffrorna kommer fortfarande att ligga högt. Ja, jag befarar att de redovisade siffrorna i fortsättningen kommer att bli högre än för närvarande. Jag vill nämna exemplet med skyddade arbetsplatser. Man räknar nu med att om några få år skall vi ha 100 000 skyddade arbetsplatser här i landet. De som skall befolka dessa skyddade arbetsplatser i skyddade verkstäder av skilda slag måste gå till förmedlingarna, och därmed kommer de också att anmälas, vilket ur många synpunkter är tillfredsställande. Men siffermässigt får vi samtidigt en större arbetslöshet. Vi har naturligtvis mycket skiftande förhållanden i olika delar av landet, och våra problem på arbetsmarknadspolitikens område kan man i dag säga är regionala problem. Samtidigt som vi har mycket stora bekymmer i vissa norrlandslän — både Norrbotten och Västerbotten kan anföras som exempel — har vi i Sydsverige och i Mellansverige en påtaglig brist på arbetskraft, och i dag skulle det inte vara några svårigheter för den mellansvenska och sydsvenska industrin att sysselsätta ytterligare 10 000 man. Nu är situationen inte så enkel att man kan flytta arbetskraft från den ena landsändan till den andra. Det går i viss hegränsad utsträckning, men det är inte rimligt och mänskligt att försöka flytta arbetskraft som kommit upp i 60-årsåldern. Då är det i stället samhällets skyldighet att försöka bereda dessa människor sysselsättning där de befinner sig eller att ge dem andra möjligheter att klara sitt uppehälle. Samhällets uppgift på sysselsättningsområdet måste för de närmaste åren i högsta grad kännetecknas av att man tar itu med den regionala arbetslöshet som existerar och vilken icke tenderar att gå tillbaka utan förmodligen kommer att öka i fortsättningen. I detta avseende har herr Bengtson, som tyvärr inte är närvarande i kammaren, fört ett resonemang som jag egentligen har anledning att behandla särskilt eftersom det är så verklighetsfrämmande. Jag skall begränsa mig till att i stället behandla vad herr Bengtson brukar anföra — förresten kommer han just nu in — i ett annat avseende. Han har varit och är alltid en av de flitigaste talarna kring problemet lågavlönade. Det är just den frågan som nu är aktuell på svensk arbetsmarknad, och jag hoppas att man kan få herr Bengtsons medverkan den dag då ett avgörande skall fällas på det ena eller andra stället om hur de lågavlönade skall behandlas för den närmaste tiden här i landet. Då räcker det kanske inte att säga att det är »ett svårlöst problem» — det vet jag förut. När herr Bengtson talar om lågavlönade vill jag nämna som exempel, att hans parti har långtgående intressen i en av våra största och viktigaste industribranscher här i landet, nämligen i skogsindustrin. Jag skulle vilja säga att alla de företag inom skogsindustrin, där centern har intressen, är utpräglade låglöneföretag, liksom branschen i övrigt. Om man skulle tro på herr Bengtsons resonemang skulle inte detta problem existera i företag som har släktskap med centerpartiet. Det är tvärtom! Och när vi nu förhandlar om låglöner och företagen deklarerar att det inte kan bli någon förbättring, ja då är centerpartiets företag lika enhälliga i den uppfattningen som de andra företagen. Men här i riksdagen kan man föra ett resonemang i rakt motsatt riktning. Det är en viss ihålighet i resonemang av den arten. Om herr Bengtson inte någon gång har besökt företag inom skogsindustrin, vilket hans resonemang tyder på, skulle jag vilja säga till honom att man skulle kunna utnyttja riksdagens sommarferier för sådana studieresor och då även försöka komma i kontakt med folk och resonera om deras arbetsvillkor och inte minst deras löner. Herr Dahlén och herr Bengtson har nu liksom tidigare i stor utsträckning vänt sig mot den förmenta överdrivna kritiken av näringslivet från socialdemokratins sida. Ja, uppfattningen om en överdriven kritik mot företagen i detta land existerar huvudsakligen i anföranden här i riksdagen av herrar Bengtson och Dahlén m.fl., och i den borgerliga pressen. Jag skulle vilja säga att kritiken mot det svenska näringslivet inte alls är så utvecklad och stark, som man kan få intryck av genom de anföranden som hålls. Och för övrigt: skulle det inte alls finnas motiv för att kritisera svenska företag? Jag brukar inte gå ut och kriga offentligt mot företagen i vårt land — jag har nämligen möjligheter att kriga mot dem direkt och säga dem direkt vad jag betraktar som brister. Men att framställa saken så att det inte finns några brister i svensk företagsamhet — vilket sker i denna debatt — det är fullständigt felaktigt. Lika väl som de statliga företagen visar brister finns det brister i den privata företagsamheten. Därför är det ingenting märkvärdigt i att kritik förekommer — det är bara det att den förstoras och görs betydligt mer omfattande i de referat och omskrivningar som presenteras t.ex. av herrar Bengtson och Dahlén. Jag skall nöja mig med detta till herr Bengtson — det blev ju ganska långt, men eftersom han kom in tyckte jag att jag borde ägna några minuter åt honom. Låt mig sedan säga några ord om vad som förestår när det gäller andra lågavlönade och eftersatta grupper i det svenska samhället. Den politik vi kan vänta i fortsättningen här i landet kommer, skulle jag vilja säga, att i högsta grad karakteriseras av åtgärder till förmån för eftersatta grupper av alla slag. Jag brukar inte använda ordet jämlikhet eftersom det är så svårt att definiera vad detta begrepp innebär, men om någonting behövs i vårt land så är det just åtgärder i syfte att förbättra levnadsvillkoren för de kategorier i samhället som har det svårast ställt. Där har vi de lågt avlönade, och även många andra kategorier. De åtgärderna måste sättas in på olika avsnitt, inte minst på lagstiftningsområdet, i utformningen av den sociala politiken och skattepolitiken osv. Här hoppas jag att vi skall få medverkan från de borgerliga partierna.

En av de åtgärder som förestår är förändringar i = pensionslagstiftningen.

Detta gäller exempelvis skogsarbetarna, och andra grupper skulle kunna nämnas. Då säger man från centerpartiets sida: Låt oss sänka den allmänna pensionsåldern! Jag menar för min del att vi kommer dithän, att en allmän sänkning av pensionsåldern genomförs här i landet. Men vad vi vill prioritera är just en förtidspension nu till dem som bäst behöver den. En allmän sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år löser faktiskt inte problemet för dem som har hårda yrken, ty för dem måste pensionsåldern vara lägre. En allmän sänkning av pensionsåldern är ju en kostnadsfråga av helt annan karaktär. Varje år, som man minskar den allmänna pensionsåldern med, kostar över 400 miljoner kronor per år, och 65 års allmän pensionsålder skulle alltså kosta 800 miljoner kronor. Det gäller inte bara kostnaden, utan det finns också andra komplikationer med i bilden, vilket gör att allt talar för att man skall prioritera en utveckling för vissa kategorier med hårda yrken. Jag hoppas att riksdagens ledamöter är klara över att om vi sänker den allmänna pensionsåldern till 65 år, vilket vi en vacker dag kommer ait göra, uppstår samtidigt en annan fråga, nämligen att de som då har 65 års pensionsålder skall ju ha kompensation. Tidigare har det alltid varit så, att när något gjorts för eftersatta grupper skulle de, som redan har haft förmånen, kompenseras. För att gå till en ytterlighet kan jag säga, att också riksdagens ledamöter skall ha kompensation om den allmänna pensionsåldern sänks, eftersom riksdagsledamöternas löner är anknutna till statstjänarlönerna på ett visst sätt. Kammarens herrar ledamöter ler! Men den situationen uppstår, och då kommer riksdagens ledamöter icke att protestera mot rättvisekravet att » visst skall vi ha kompensation». Är det då att undra på att vi tycker att man skall prioritera sådana grupper som behöver denna förmån av en tidigare pensionsavgång än de har möjligheter till just nu? Jag hoppas att den utredning, som socialministern har utlovat före utgången av detta år, skall möjliggöra att socialministern också vid den här tiden nästa år är beredd att för riksdagen presentera en proposition om ändringar, som gör det möjligt för dem som har hårda yrken att få pension tidigare än vad som är fallet för närvarande. Det är en av de nödvändigaste reformer vi står inför. Reformer av den arten måste bli det som karakteriserar den svenska politiken under de närmaste åren. Det är inte längre fråga om generella åtgärder; det är inte det viktigaste. Det viktigaste är nu att gynna de kategorier i det svenska samhället, som verkligen har behov av att reformer ge nomförs för deras skull, om vi menar någonting med begreppet ökad jämlikhet och vill gynna de sämst ställda i samhället. Herr talman! Jag har velat framhålla dessa synpunkter eftersom jag anser det angeläget att detta sker i remissdebatten och eftersom jag är av den uppfattningen, att just sådana här frågor kommer att i hög grad engagera riksdagens ledamöter i de kommande årens riksdagsarbete.

Herr talman! Remissdebatterna har värde på olika sätt. Man får en översikt över vad som har förekommit politiskt och det lämnas vissa besked i en remissdebatt. Jag noterade med största tillfredsställelse att herr Geijer, Landsorganisationens ordförande, sade att vi kommer att få en sänkt pensionsålder. Det råder således överensstämmelse mellan oss i det fallet. Sedan är frågan när vi kan nå fram till detta, men det är dock värdefullt att vi fått detta besked i dag. Det är ofta så att Landsorganisationens och centerpartiets åsikter sammanfaller. Jag kan visa på denna fråga, på räntepolitiken, låglönegruppernas problem, arbetslöshetsförsäkringen — i många stycken har vi samma uppfattning. Men herr Geijer måste givetvis som socialdemokratisk riksdagsledamot också tala om andra saker. Jag blev litet förvånad när herr Geijer talade om »centerpartiets företag», men han sade kanske fel. Troligen menade han att det finns någon person som är engagerad i både centerpartiet och något företag. Centerpartiet har inga företag, och jag kan inte säga vilka intressen vi kan ha i olika företag. Men vi skulle tala om låglönegrupperna. Hur har frågan uppkommit och hur har den accentuerats? Den socialdemokratiska regeringen — efter samlingsregeringen — kom till den 1 augusti 1945. Ta året 1946 och ytterligare 20 år framåt och se hur kronans värde har rutschat utför under denna tid! Det visar sig att kronan nu är värd mindre än hälften; den är faktiskt nere i 46 öre. Hur har detta inverkat på arbetsmarknaden? Med en så stark inflation måste de anställda få kompensation för prishöjningar, och detta har väl mer eller mindre lyckats. Men på vilket sätt fick man kompensationen? Jo, den fick man hela vägen i procentuella lönehöjningar. Därmed blev inflationen orsak till en allt starkare accentuering av löneskillnaderna. Det är alltså den socialdemokratiska politiken som ligger till grund för hela den alltmer ökande löneklyftan. Hade vi haft ett stabilare penningvärde, hade vi inte behövt söka denna kompensation. Var och en vet att arbetarna säger, att om vi slipper prisstegringar kan vi nöja oss med mindre löneförbättringar. Det är prishöjningarna som är obehagliga överraskningar. Den socialdemokratiska politiken har alltså lagt grunden till ökningen av löneklyftorna. Det var det jag gärna ville förklara. Vad herr Hedlund beträffar, så har det företag som han är ledare för företagit en utjämning i det man gett större lönehöjningar till låginkomsttagarna än till övriga löntagare. Den upplysningen lämnades i en TV-debatt. Jag vet inte om det var samma debatt som den herr Geijer deltog i, men det har i alla fall sagts. Det är, herr Geijer, inte lätt att göra på det sättet. Jag kan ta ett exempel. Om det är fråga om ett företag, som arbetar i konkurrens med andra företag, ty det existerar ju inte bara skogsägareföreningarnas företag, så är det svårt att driva en annan lönepolitik än konkurrenterna. Jag kan ta ett exempel från en annan folkrörelse, kan man kalla den, som jag respekterar mycket för dess stora insatser. Jag tänker på Kooperativa förbundet, som har en mycket stor personal som arbetar överallt. Men tror herr Geijer eller någon annan att KF, som säkert skulle vilja göra det, kan höja lönerna på sina affärsanställda — jag förmodar att hela affärsvärlden inte är särdeles högt betald — och ändå kunna klara konkurrensen med den privata handeln? Det är inte möjligt. Har man branscher där olika företagsformer konkurrerar, måste man försöka lyfta upp hela låglöneområdet. Annars får man alltför stor ojämnhet i konkurrensen. Jag kan inte säga till KF att det skall höja lönerna vid sina företag, ty det är inte möjligt på grund av konkurrensen med andra företag. Men man kan höja på hela området. Det är det riktiga. I fråga om pensionerna vill jag tillägga att vi inte behöver vara oeniga, herr Geijer och jag, om att man kan ta vissa grupper först, vilka har största behovet av en sänkt pensionsålder. I andra lagutskottet hade centern ingenting emot en utredning beträffande gruvarbetarna. I den frågan tror jag att vi kan vara överens. Om herr Geijer vill vara med och arbeta — och det tror jag att han vill — för att så snabbt som möjligt få en sänkt pensionsålder till stånd så skall vi gärna vara med om att försöka få fram vissa grupper som särskilt är i behov därav. Det sista herr Geijer sade vill jag inte riktigt instämma i, och jag tror inte heller att herr Geijer tycker att det skall vara så. Det kan mycket väl hända om vi får en allmänt sänkt pensionsålder — att vissa grupper säger att när nu pensionsåldern sänkts generellt skall den sänkas ytterligare för oss. Jag tror att herr Geijer är ense med mig om att vi helst borde motarbeta ett sådant kompensationstänkande, ty i så fall blir det ju ingen utjämning. Jag tycker att dessa grupper i solidaritetens namn bör vara med om att man för stora grupper sänker pensionsåldern utan att man själv begär ytterligare kompensation. Efter att ha sagt detta vill jag framhålla att jag kände mig nödsakad att begära replik, men jag tror ändå inte att det råder så stor oenighet i princip mellan herr Geijer och mig.

Herr talman! Herr Geijer sade att kritiken mot näringslivet egentligen bara existerar i herr Bengtsons och herr Dahléns anföranden här i första kammaren. Det var ett ganska förvånande påstående! Jag vet att herr Geijer som socialdemokrat och som Landsorganisationens ordförande inte använder sådana ordvändningar som herr Bengtson och jag här har kritiserat. Inte heller de föregående ordförandena i Landsorganisationen använde dem. Men det hindrar inte att kritik kommit fram på ett sätt, som vi tycker är orimligt. Tydligen tycker även herr Geijer att den kritiken är orimlig. Men eftersom herr Geijer tagit upp saken, kunde jag inte låta bli att anteckna på mitt papper här bl.a. att det finns ett tidningsorgan som står herr Geijer nära, Aftonbladet. Gäller samma omdöme om Aftonbladets skriverier om näringslivet som det omdöme herr Geijer vill fälla om debatten här i första kammaren, nämligen att om det förekommer några överdrifter, så kommer de från annat håll än det socialdemokratiska? Jag skulle knappast tro att herr Geijer håller med om att det inte förekommer några överdrifter i Aftonbladet på denna punkt. Visst finns det saker att kritisera i näringslivet. Ja, just det! Jag tog upp några sådana saker. Jag kritiserade dem från utgångspunkten, att ett fritt näringsliv är det ekonomiska system som är bättre än alla andra system, när det gäller att ge svenska folket sysselsättning och en något så när rimlig standardhöjning. Tydligen har herr Geijer och jag samma uppfattning på denna punkt, och det tycker jag är mycket bra. Det bör också i någon mån dämpa den kritik mot näringslivet som kommer från en del håll och även från tidningsorgan som står herr Geijer nära, även om de självklart skall skriva som de vill. Sedan bara ett ord om förtidspensioneringen. Inom folkpartiet noterade vi med tillfredsställelse att LO kom med en framstöt bl.a. om förtidspensioneringen. I vissa fall överensstämde framställningen till socialministern nästan ord för ord med det folkpartiet hade motionerat om ett par dagar tidigare. Vi har också tagit upp denna fråga flera gånger förut. Det är möjligt, herr Geijer, att vi med förenade krafter skall få även en socialdemokratisk socialminister att röra på sig.

Herr talman! Det behövs kanske inte så mycket polemik mot de senaste inläggen. Herr Bengtsons anförande var egentligen en bekräftelse av vad jag tidigare anförde. Det påtagliga och det jag hade väntat mig var att det han sade i sin replik helt skulle skilja sig från det anförande han tidigare höll. Som jag förmodade sade han, att »det här är inte lätt». Det visste jag innan han begärde ordet, så det var inget svar från honom. Det är inte lätt att klara låglöneproblemen, det är bara herr Bengtson som gör det så lätt för sig. Däri ligger felet när han håller ett av sina »vanliga» anföranden i denna kammare. Herr Bengtson borde i sitt eget intresse lägga om stil. Herr Bengtson kom också in på att vi måste motarbeta kompensationstänkandet i anledning av det drastiska exempel jag nämnde på tal om att vi skulle sänka pensionsåldern. Visst kan man göra det, men det hjälper nog inte. Även om herr Bengtson och jag skulle förena oss i att motarbeta sådant, så kommer herr Bengtson ändå med full tillfredställelse att ta emot den kompensation han får genom att pensionsåldern sänks till 65 år — det blir automatiskt en löneförhöjning för riksda gens ledamöter, eftersom riksdagens lönesystem är uppbyggt så. Om herr Bengtson har fattat det så att jag tror att centerpartiet skulle äga företag så är det fel. Jag talar om »släktskapet» mellan centerpartiet och företaget Skogsindustri. Inte heller herr Dahléns resonemang behöver jag bemöta med så många ord. Han tog upp kritiken mot företagen. Ja, det finns motiv att föra kritik mot de enskilda företagen lika väl som mot de statliga. Det egendomliga är, att när herr Dahlén själv berör detta ämne så har han ingen kritik att framföra mot de enskilda företagarna. Man skall vara klar över att även om det privata näringslivet i stort sett sköter sig bra då det gäller arbetsmarknadsfrågor och annat, så vore det orimligt att tro att vi skulle kunna ha ett näringsliv som sköter sig hundraprocentigt väl. Det är inte så. Vi lever inte i ett sådant idealsamhälle och vi kommer aldrig att få uppleva det. är det inte lika bra att inse att det är så? Jag skall inte heller gå in på att nämna företag och motiv för kritik, utan bara konstatera att om det förekommer kritik, så finns det också motiv för den. Kritiken skall emellertid hållas inom sunda ramar och inte svämma över till osaklighet, som tyvärr ofta sker i framför allt tidningspressen. Herr Dahlén säger till sist, att den skrivelse som Landsorganisationen har lämnat till socialministern är nästan ord för ord likadan som den motion folkpartiet lämnade ett par dagar tidigare. Ja, det är ganska stor likhet, det måste jag säga, men det beror faktiskt inte på att vi har tittat i folkpartiets motion till 1969 års riksdag. Vår skrivelse till departementet var nämligen redan avfattad när motionen lämnades. Likheten består däri, att folkpartiets motion bygger på den motion som jag själv var med om att lämna till riksdagen 1967 och som motionärerna även åberopar i sin motion till årets riksdag. Då är det naturligt att det också finns en likhet i formuleringarna. Därav är överensstämmelsen så god, inte tvärtom.

Herr talman! Tyvärr har man inte tid att i en treminutersreplik utreda vem som kom med vad först, men detta är också ur mina synpunkter en relativt ointressant sak. Huvudsaken är att man nu kan ha en viss förhoppning om att det med gemensamma krafter skall kunna utövas ett så pass stort tryck 1969 på den socialdemokratiske socialministern, att det som herr Geijer och vi tyckte 1967 nu kan bli verklighet. Det har ju inte hänt någonting på dessa två år. Sedan sade herr Geijer att det var egendomligt att herr Dahlén inte framförde någon kritik mot näringslivet. Jag såg att herr Geijer inte var här under första delen av mitt anförande. Jag förklarade då, att marknadsekonomin inte kan fungera väl om inte staten har monopoloch kartellkontroll. Det är en kritik emot näringslivet, och den accepterar näringslivet självt. Man måste ha en sådan kontroll. Jag talade om att det tillverkas onödiga och olämpliga varor. Jag vill inte ha några statliga »tyckare», som skall sitta och bestämma vad som skall produceras, men mitt påstående måste dock uppfattas som en kritik emot att näringslivet producerar olämpliga saker ibland. Jag sade att man då måste ha en konsumentupplysning för att hjälpa konsumenterna att göra det rätta urvalet. Jag talade om att med bättre statlig planering kommer man med större berättigande att kunna ställa än större krav på företagen att samordna sin verksamhet i en kommun eller region för att upprätthålla sysselsättningen. Jag skall inte ta ytterligare exempel men, herr Geijer, vi kritiserar verkligen näringslivet, det enskilda när det är berättigat och det statliga när det är berättigat. Alltså är herr Geijer och jag precis överens. Man skall kritisera när det är berättigat. Dessutom är vi tydligen överens — herr Geijer tog i varje fall inte avstånd i sin replik — att enskilt näringsliv är överlägset då det gäller att ge sysselsättning och god ekonomisk standard åt ett folk. Jag tycker det är utomordentligt glädjande att vi är överens om detta.
Herr talman! En kort replik till herr Dahlén! Han sade att han hoppades att han och Landsorganisationen med gemensamma krafter skulle kunna åstadkomma förbättringar på pensionsområdet. Jag vill fästa herr Dahléns uppmärksamhet på att i årets statsverksproposition har förutskickats, att man skall utreda möjligheten att i vidgad omfattning bereda pension före 67-årsåldern. Det är inte första gången, herr Dahlén, som vi upplever att det som regeringen klart deklarerar och förutskickar inspirerar folkpartiet till motioner av skiftande slag. Herr Geijer har också påpekat att det inte bara gäller initiativ från regeringen. Det är uppenbart så att man mycket följsamt tar del av vad den fackliga rörelsen både beslutar och önskar, och sedan uppenbarar sig här folkpartimotioner av skiftande slag. Jag har velat till protokollet notera detta.

Herr talman! Det här kan bli ett kort genmäle. Jag sade att det är rätt ointressant med historieskrivning, men när socialministern nu gör ett försök att smita ur en besvärlig situation, måste jag verkligen begära ordet. Herr Geijer talade om 1967. Jag skall då tala om 1959. Sedan 1959, herr Aspling, har vi från folkpartiets sida motionerat om att man måste börja lösa frågan om förtidspensionering, framför allt för de grupper som har tungt arbete, underjordsarbete etc. I dag har vi 1969. Herr Aspling har ännu inte — och gjorde det inte heller nu — lovat att det verkligen skall bli en lösning av denna fråga. Han säger att vi skall börja utreda den. Det är verkligen på tiden! Vi har begärt det under tio år.
Herr talman! Med folkpartiets förflutna i pensionsfrågan — i den stora frågan — tycker jag att herr Dahlén bör dämpa sig något i denna debatt. Socialdemokratin har sannerligen, när det gäller pensionsfrågan, varit både vägledande och initiativtagare och tillsett att reformer verkligen har kommit till stånd.

Herr talman! Jag hade begärt ordet egentligen bara för att yttra mig i två frågor, men statsministern fällde några yttranden som jag antecknade mig till minnes. Nu vet jag inte om det var avsett som skämt eller som allvar. Jag kanske är lika sinnesförmörkad som herr Bengtson och sålunda har svårt att skilja på vad som är allvar och vad som är skämt från den skämtsamme statsministens sida.

Men det var ju inte alls det som skedde.

Det visade sig sedan att herr Högström själv åberopade ett uttalande i en folkpartitidning, som skarpt kritiserade företaget för det sätt på vilket det hade uppträtt. Jag hade då tillfälle att säga, att jag ställde mig helt bakom den uppfattning som hade kommit till uttryck i den ifrågavarande folkpartitidningen. Jag tycker också att det var mycket välgörande att här få lyssna till herr Geijers resonemang om pensionsåldrarna. Det gjorde onekligen i TV ett rätt egendomligt intryck, när en av partiledarna plötsligt kastade fram att pensionsåldern måste sänkas. Det var väl i och för sig inte så märkvärdigt. Men när han sedan alltså sträckte ut handen och sade: »Det gör det samma vad ni andra menar, det är bara så att denna sak kommer», innebar detta liksom ett påstående att vi inom de andra partierna skulle vara motståndare till förslaget om en sänkt pensionsålder. Så förhåller det sig ju inte alls, och det är skönt att detta blivit klarlagt vid detta tillfälle. Statsministern fällde också ett annat yttrande som jag antecknade. Han förklarade nämligen att förändringarna till det bättre nu berodde på de politiska åtgärder som regeringen hade vidtagit. Nu var herr Geijer betydligt mer klar i detta avseende. Han påpekade nämligen att den internationella konjunkturen hade förbättrats så att den internationella handeln hade ökat, vilket också enligt vad han konstaterade medfört en betydligt ökad ordertillgång för de svenska företagen. Detta är ju ett fenomen som vi varit med om tidigare, nämligen att när någonting blir bättre är det regeringens förtjänst, men när någonting blir sämre beror det på att konjunkturerna ute i världen viker. Vidare påstod statsministern att oppositionen hade precis samma möjligheter att göra upp en budget som regeringen — regeringen var mycket välvillig och snabbtryckte papper och dylikt så att oppositionen skulle ha möjlighet att hänga med.

»Nej», sade statsministern, »gå ut till folket och fråga — då skall ni få besked om hur mycket fint vi har gjort!» Då råkade han också nämna en sak, nämligen de genomförda läkemedelsrabatterna. Den som såg på TV i går kväll fick reda på att statens kostnader med anledning av denna reform hade ökats med 100 miljoner kronor. Det är klart att reformen i långa stycken är bra. Men vi fick samtidigt reda på att svenska folket höll på att läkemedelsförgiftas i den mån det inte fanns personer, som var så kloka att de sparade alla överflödiga läkemedel hemma i sina skåp. Socialstyrelsens chef ansåg bestämt att det ute i landet fanns mängder av läkemedel, som hade köpts för stora kostnader, dels för patienterna dels för staten, som aldrig kommer att förbrukas. En del av dessa fina saker har därför också en baksida. Man talade om alla de åtgärder som från regeringens sida hade satts in för att klara den svåra situationen i Norrland. Det är klart att jag är glad över det stora intresse som nu från olika håll visas för mnorrlandsproblemen. I det sammanhanget erinrar jag mig emellertid också vad herr Hagnell sade vid en konferens för två eller tre år sedan, då han konstaterade att under en tioårsperiod hade cirka 10 000 personer friställts från statliga företag i Norrland. Frågan är då om inte en del av de åtgärder som regeringen nu planerar kommer litet sent. De borde ha satts in långt tidigare. Detta betyder naturligtvis inte att jag nu anser att ingenting skall göras. Det är ju ändå alltid så att det är bättre sent än aldrig. Sedan talade man om partiernas finansiering av valkostnaderna, och statsministern yttrade ordagrant: Vi är stolta över våra bidragsgivare. Han betonade ordet vi i sådan utsträckning att åhörarna måste få intrycket att statsministern och kretsen kring honom hade rätt att vara stolta, medan vi andra borde skämmas över våra bidragsgivare. Jag får för min del säga att om det finns någonting att skämmas över så är det ju att ta emot bidrag från dem som egentligen inte alls vill ge något sådant. Jag tänker på de pengar som kommer från fackföreningsrörelsen. Många av dess medlemmar är inte socialdemokrater men tvingas ändå på grund av sitt medlemskap vara med om att ge bidrag. Innan man ägnar sig åt att kritisera andra borde man, tycker jag, i någon mån sopa rent framför egen dörr. Herr talman!

Ja, som ni såg i TV häromkvällen, då statsrådet Moberg mötte en del av studenterna, har tydligen den stormen ännu inte bedarrat. Jag misstänker att vi som sitter i statsutskottets andra avdelning hinner vara med om en liten pärs innan riksdagen kan fatta beslut i denna fråga. Annars är det, som sagt, ganska lugnt i detta land.

Men det är ju egentligen bara milda västanfläktar, som snart drar förbi. På det sättet är det faktiskt inte i vardagsrummet. Där lyckas verkligen TV titt och tätt få till stånd folkstormar. TV lyckas på något egendomligt sätt att kraftigt trampa det svenska folket på tårna och det på ett sådant vis att Sveriges radios och tidningarnas telefonväxlar brakar samman. Då kommer verkligen vårt kända vikingablod i svallning, och hur tålmodig man annars än tycks vara, tiger man då inte stilla utan låter sina känslor få ett ganska fritt utlopp. Tyvärr måste man konstatera, att det oftast också finns fullgod anledning till dessa tittarstormar. Då skall man ändå inte glömma bort att det mera still samma om också allmänna missnöjet med programmens genomsnittliga torftighet, bortsett från en och annan ljusglimt eller till och med pärla, sällan kommer till uttryck. Man tycker att TV med de fantastiska möjligheter som står detta medium till buds att fostra, lära och underhålla, borde kunna göra en insats, som helt och hållet uppskattades av alla i stället för att, som jag har påpekat, väcka tittarstormar. Ibland är man ju verkligt glad över att det på apparaten finns en knapp som man kan använda för att stänga av apparaten med. Man tycker att det borde ligga i ett statsägt företags intresse att ge saklig information, att skildra samhället såsom det verkligen är och fungerar och att låta även de positiva krafterna få göra sina röster hörda i debatten. Det kan inte hjälpas men man oroas verkligen djupt av den snedvridning av samhällsdebatten som TV registrerar. Man oroas av dess till synes uppenbara iver att söka upp och släppa fram s.k. vänsterradikala element, som inte har något annat intresse än att riva ned det som samhället har byggt upp, element som över huvud taget inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Visst skall TV ordna debatter, men de skall inte ordnas på det sättet att sådana här element helt enkelt omöjliggör ett meningsfyllt tankeutbyte. TV borde som andra ha möjlighet att gallra och sovra och att hålla debatten inom anständighetens ram. Jag kan inte heller förstå det brinnande intresse som TV tycks hysa för demonstrationer av alla de slag. På mig verkar det intresset närmast sjukligt. Om några få ungdomar samlas för att kleta någonting på några plakat, så har TV ett utomordentligt fint väderkorn. Man är genast på plats med hela sin utrustning, och dessa ungdomar får ett väldigt stort utrymme i TV-rutan. Och det är tydligen detta som gör det hela så spännande. Här skapar man hjältar eller — för att använda ett ord som är mycket populärt — kändisar, och det är ju någonting synnerligen eftersträvansvärt. Här kommer, vågar jag påstå, den ställföreträdande offerviljan, indignationen och medkänslan till uttryck.

Nog är det i varje fall enligt min erfarenhet mera sällan som TV visar sig i sådana sammanhang där ungdomar utan stora åthävor men med ett verkligt allvarligt intresse söker komma till rätta med svåra samhällsproblem, inte minst då ungdomens egna problem. Det ser vi mycket sällan. Vi ser över huvud taget mycket sällan någonting av det som är positivt i vårt samhälle. I själva verket är dock den överväldigande delen av den svenska ungdomen en fin ungdom. Borde det då inte vara rättvist och förnuftigt att också denna stora ungdomsmajoritet fick sin beskärda del av utrymmet i TV? Men att vara lugn, städad och hänsynsfull, att besitta något av den bildning som den gamle folkbildaren Carl Cederblad betecknade som »vett och vetande, hut och hyfsning» meriterar tydligen inte för framträdande i TV-rutan. Där vill det till saker som slår. Jag satt tillsammans med några andra och tittade på när TV besökte en långt vänstervriden grupp — det var om jag inte minns fel i Göteborg. Naturligtvis var det nödvändigt för TV att uppsöka just denna lilla mycket extrema grupp och visa upp den för svenska folket. Så kom inslaget med honom som torkade av skorna på den amerikanska flaggan. Vi som tittade på hajade naturligtvis till, och de andra blev väl inte minst snopna när jag omedelbart gjorde gällande att detta var en arrangerad sak. För mig stod det nämligen genast klart att denne, ursäkta om jag säger TV gosse ville göra någonting som han själv betecknade som en panggrej. Det är ju så man skall göra i modern journalistik i TV-sammanhang. Man skall till varje pris åstadkomma sådant som kommer tittarna att spärra upp ögonen. Det visade sig också att mitt antagande var riktigt. Man kan i detta sammanhang glädja sig åt att denna förlöpning inte fått passera utan vidare — att den inte har gjort det i Amerika har vi ju fått papper på. Men när radionämnden — det meddelades i går — uttalade sitt fördömande var det just med utgångspunkt i att detta var en arrangerad händelse. Låt oss emellertid anta att det här inte hade varit arrangerat, utan att man verkligen på det där stället använde den amerikanska flaggan som dörrmatta. I så fall var det ändå inte så mycket bättre. är det nöd vändigt att i TV — som är ett statligt organ, ett statligt monopol — visa så dant som uppenbarligen är till skada för vårt land? I varje fall kan en sådan sak inte förbättra våra förhållanden till en främmande makt. Jag har, herr talman, vid något tidigare tillfälle som gammal tidningsman sagt att det viktigaste för en tidningsman inte är att han kan skriva, utan att han har ett gott omdöme. Jag tycker att det som gäller för journalister också borde gälla för dem som arbetar på TV — både de som är ute på reportage och hela skalan uppåt. Till det goda omdömet hör bl.a. att man i varje fråga där det kan finnas olika uppfattningar låter de olika parterna samtidigt komma till tals. I det stycket har TV tidigare mycket ofta syndat, men dess bättre tycker jag mig skåda — jag vet inte om det är inbillning — en viss förbättring på det området. Medan jag på detta sätt vädrar mitt missnöje med TV kan jag inte underlåta att påpeka en annan sak som jag också bedömer som en uppenbar snedvridning av verkligheten.

Förra veckans reportage i TV skilde sig inte mycket från de tidigare. Visst fanns där med en del vackra utblickar, och visst fick tittarna möta en eller annan människa. Av någon anledning sökte man upp en bagare — men inte för att tala med honom om hans yrke utan för att han skulle berätta att där i bygden en gång hade funnits en gubbe som kunde göra sig osynlig. Jag vet inte om avsikten var att påpeka hur efterblivna och tokiga vi är där uppe.

Det gäller faktiskt en bygd som duger ordentligt att både bo och verka i. Några bevis för den saken kommer dock sällan fram i TV. Men ett gammalt uttryck säger, att även på en dålig häst kan man finna ett och annat som är bra, och TV är inte bara bedrövelse och elände. I vissa avseenden utnyttjar man, tycker jag nog, sina väldiga resurser på ett berömvärt sätt. Jag tänker då först och främst på att TV angripit miljöfrågorna på ett engagerat och utmärkt sätt. Utan de insatserna skulle vi knappast, tror jag, allmänt ha blivit så chockade och så medvetna om att någonting måste göras och göras mycket snart. Det är en strong insats TV har gjort för miljö vården, och man har inte begränsat sig till att visa prov på luftföroreningen och nedsmutsningen av våra vatten utan också klargjort hur vi fördärvar boendevänligheten för människorna. Radio och TV har också gjort en utmärkt insats när det gäller skolan och utbildningen i allmänhet. Men det som görs där är inte tillräckligt, vilket kanske närmast beror på att man inte har resurser. Därför har vi från folkpartiet vid flera tillfällen krävt större utrymme och större resurser i TV och radio för utbildning, framför allt då vuxenutbildningen. Ja, herr talman, jag upptäcker att jag har talat alldeles för länge och skall därför inte fördjupa mig mer i skolfrågorna, som jag hade tänkt göra. Vi får ju snart anledning att återkomma till dem.

Jag tyckte att det var verkligt välgörande att lyssna till denna kritik, och jag ber att helt och hållet få instämma i den.

När det gäller pressen intar man ju en helt annan ståndpunkt. Då anser man det vara så utomordentligt angeläget med konkurrens att man är beredd att offra många miljoner av statsmedel för att upprätthålla den konkurrensen. Denna motsättning, herr talman, i uppfattningen om TV och press finner jag minst sagt besynnerlig.

Herr talman! Det var ju förargligt att TV-kameran kopplades av en kvart innan herr Axel Andersson började sitt anförande, som till mycket stor del ägnades just TV och som hade varit värt att delvis bli föremål för sändning utanför denna kammare. Herr talman! Med en märklig periodicitet återkommer ansträngningarna vart tionde år att skapa en större enhet i Norden. År 1949 var det fråga om det nordiska försvarsförbundet. De förhandlingarna misslyckades. 1959 var det fråga om ett nordiskt ekonomiskt samarbete, vilket i Kungälv utmynnade i vad dåvarande finländske talmannen Fagerholm kallade för en begravning i stället för ett bröllop. 1969 är frågan aktuell igen. Det hör också till det märkliga att en av huvudaktörerna vid alla tre tillfällena varit densamme, nämligen statsminister Tage Erlander, naturligtvis som en följd av hans unika bana i regering och parlament. År 1959 föll projektet väl på att man ställde ambitionerna för högt. Man var för perfektionistisk, man ville gå i detalj. Det föll också på en misstänksamhet de nordiska staterna emellan, inte minst riktande sig mot vad man kallade den större brodern. Det var först med England som flaggskepp som en större nordisk samverkan kunde etableras genom EFTA. De små båtarna upptäckte att de i skydd av det stora flaggskeppet kunde handla inbördes, och de vande sig så vid detta att när flaggskeppet ibland började kränga eller gå på andra rutter än de utstakade — för att sedan återvända — fortsatte och ökade denna handel de små emellan. Nu har åter ett tillfälle kommit. Ansträngningarna att få ett större europeiskt samarbete till stånd — EFTA var ju från början avsett som en förberedelse för ett sådant större samarbete — har hamnat i en paus, ett stillastående. Det är naturligt att det då kan finnas större intresse, större möjligheter för en intimare nordisk samverkan, närmast i form av denna tullunion. Det tillfälle som man nu har är enligt några bedömare detta århundrades sista. Enligt en annan bedömare, en socialdemokratisk dansk = tidningsröst, kommer domen att falla hård över de politiker som icke inser vikten av vad som nu förestår. Man skall inte förlita sig på att pausen blir alltför lång. även om EEC förhandlingarna kan dra ut på tiden och även om Frankrikes motstånd vidmakthålles, finns det starka tendenser 1 federalistisk riktning i Europa. Det finns också ett påtagbart intresse från Storbritannien att för närvarande underblåsa dessa intressen inom ramen för eller vid sidan av den västeuropeiska federationen. Då är det fråga om ett politiskt samarbete vid sidan av ett ekonomiskt, vilket måste ställa många stater utanför federationen i en ny och mycket allvarlig situation. Vad vi naturligtvis till varje pris måste undvika är att tullmurar reses kring våra gränser mellan de nordiska länderna. Det är klart att problemen icke är lättlösta, lika litet nu som år 1959. Något har dock hänt under denna period. Förutom det inre samarbetet har också den politiska samhörigheten fört Nordens länder närmare. Jag menar inte ett säkerhetspolitiskt samarbete, utan politiskt samarbete av annan art, t.ex. det som bedrives inom Nordiska rådets ram. Denna gång bör man väl också ha lärt av år 1959 att man inte skall bemöda sig om att ha huset färdigt i varje detalj, att ha gångarna krattade och trädgården i ordning, innan man funderar på att flytta in. Det väsentliga är principbeslutet. Sedan får man styra och feja och putsa efteråt litet här och var. De svåra problemen har kommit fram tydligt till offentligheten. Det gäller först och främst jordbruket. Ingen tror väl att jordbrukets tunga bekymmer i sammanhanget kan lösas långsiktigt på en gång. Man får gå steg för steg. För min del tror jag att det kommer att ta mycket lång tid innan man i ett sådant här samarbete kan undgå att t.ex. särskilt beakta den speciella strukturen av jordbruket i Nordnorge. När fisken finns i fjorden och potatisen på backen bakom är det inte så lätt att övertyga norrmännen om att det är ekonomiskt fördelaktigare att importera potatisen från Danmark. Det svenska jordbrukets problem i sammanhanget är naturligtvis mindre än de norska, men de finns där i alla fall. Vi har också säkerhetsproblemen. En del av den opposition som framkommit i Norden mot en ekonomisk tullunion har baserats på att vi gått olika vägar 1 fråga om den politiska säkerheten. Där kommer t.ex. invändningarna mot Sveriges erkännande av Nordvietnam in med alldeles särskild tyngd, eftersom detta förstärkte dessa invändningar. Jag skall inte fördjupa mig i detta ämne, som vi förut har debatterat i kammaren, men att beslutet kom vid en olycklig tidpunkt borde vi vara överens om, om inte offentligt uttalat så dock i våra hjärtan. Jag vill anföra ett litet exempel på hur vårt handlande uppfattas i Norden. En dansk tidning hade för någon tid sedan en teckning i samband med presidentskiftet i Vita huset. Texten under löd, Johnson till Nixon: »Tro inte att Du kan lita på svenskarna.» Det var Danmarks lilla knäpp på näsan till Sveriges tro att kunna spela en stor internationell roll i detta sammanhang. Statsministern konstaterade i dag att han tyckte sig ha märkt en betydande enighet bland de politiska partierna, och han gladde sig över denna med allt skäl. Säkerligen har han rätt. Det finns en stor enighet, och vi önskar statsministern lycka till i förhandlingsarbetet. Vi tror att han vill och att han har möjligheter att sammanfoga det hela, och vi tror också att svårigheterna inte skall vara större än att kloka karlar vid överläggning efter överläggning skall kunna komma fram till ett resultat. Vi hoppas att en eventuell partikongress i höst icke skall avsluta ett förhandlingsarbete som kanske då befinner sig i ett slutstadium. I värsta fall kan väl en partikongress uppskjutas. Men nu får det vara nog, herr talman, med lovord åt statsministern. Hans teknik i dag utanför detta ämne var den sedvanliga. Man skulle efter att ha lyssnat till stora delar av hans anförande kunna ha sagt att det egentligen vad beträffar hans inlägg gör detsamma om debatten kommer före motionstidens utgång eller efter motionstidens utgång, om den kommer före valrörelsen eller efter valrörelsen eller mitt i valrörelsen. Herr Erlander är ändå alltid densamma i de allmänpolitiska resonemangen. Det sägs om en mycket känd estradör här i landet, estradör på film, teater och i bokhandeln, att han tjänstgjorde som socialdemokratiska partiets huvudideolog under den gångna valrörelsen. Han har nu fått mycket dåliga recensioner, har jag sett, för en teaterföreställning nyligen. Jag undrar om inte denne kände estradör borde lära litet av statsministern — kanske inte så mycket ideologiskt, men hur man ordnar en föreställning. Låt oss ta några punkter i statsministerns anförande. Jag skall bara nämna några små saker. Han målade upp en skillnad mellan den extrema marknadshushållningen och annan hushållning. Han syftade väl på socialistisk hushållning — han preciserade inte riktigt vad han avsåg. Och så karakteriserade han den fria marknadshushållningen med hjälp av kravaller i Detroit och Chicago. Vad är nu detta för ett sätt att beskriva verkligheten? Är kravaller i Detroit och Chicago en rättvisande belysning av den amerikanska ekonomin, av den amerikanske medborgarens standard, av den amerikans ka marknadsutvecklingen, av det amerikanska biståndet till stater över snart sagt hela världen? Det är en grov orättvisa att tillåta sig sådana målningar, och de säger ingenting alls utom att det gått litet fort för statsministern när han karikerar. Statsministern sade att han inte såg någon fördel i att sänka företagsbeskattningen och skapa ökade företagsvinster i stället för att ta ut pengar till skatter. Det finns ju inte någon motsättning i denna ideologi. Tvärtom är ju meningen med en sänkt företagsbeskattning att man skall göra näringslivet mera konkurrenskraftigt och därmed öka sysselsättningen samt skapa fier arbetstillfällen och mer trygghet. Och han frågade emfatiskt om en sänkning av företagsbeskattningen skulle ha gett arbete åt en enda skogsarbetare i Norrland. Svaret är tveklöst ja. Ett borttagande eller en reduktion av elskatten skulle ha skapat många arbetstillfällen inom skogsindustrin och vid skogsavverkningar — för att ta ett exempel. Statsministern sysslade också med en del andra saker. Jag skall gå förbi det mesta och i stället övergå till ett annat ämne som något berörts av herr Virgin. Jag skall göra det genom att uppläsa ett protokoll, fört vid Stockholms universitets konsistorium den 19 december 1968. Det har publicerats i tidningen Gaudeamus, officiellt organ för studenkåren vid universitetet. Där står det i protokollet följande : »Sedan konsistoriet avslutat behandlingen av ärendet under p. 1 och påbörjat behandlingen av ärendet under p. 2, inträdde 17 personer och 1 hund i sammanträdeslokalen. Rektor förklarade sammanträdet ajournerat.» Där var det alltså 17 studenter eller hunden — jag vet inte vilket — som fick konsistoriet att avbryta sitt sammanträde. Jag tycker nog att flatheten mot de militanta, rabulistiska minoriteterna ibland går litet långt. Det har nyligen berättats från London att de som ordnade bråket vid den ekonomiska högskolan där var 30 studenter — det var det hela. Labour's undervisningsminister har också tagit bladet från munnen och kallat dessa militanta minoriteter för gangsters. Så långt går ingen i denna kammare. Han nämner att deras verksamhet helt enkelt går ut på att försöka ödelägga universitet och undervisning. Deras metoder är lögn, förfalskning, förtal, andligt självmord och fysiskt våld — för att ta några aktstycken ur hans tal. Man kan verkligen fråga sig om denna flathet är befogad, om inte ett kraftigare uppträdande ibland vore berättigat från myndighetspersoners sida, kanslersämbetet eller vad det nu kan vara. Man kan kanske stänga dörrarna i stället för att öppna dem och bjuda på kaffe och bullar när 150 studenter av tiotusentals i Stockholm kommer. Av de 150 var för övrigt ett stort antal utskickade från informationsmedia. Det är inte att undra över att en uppenbar reaktion kommer från andra studerande i detta sammanhang. Deras studier störs, deras möjligheter att utnyttja den korta tiden på studiebanan minskas. Deras inställning framgår av ett uttalande från en studentförening för någon tid sedan: »Vi vill inte se vårt arbete förstört av meningslösa diskussioner, frågor om ingenting.» Det är just vad vissa av dessa grupper ägnar sig åt vid universitetet. Vad som skymtar i framtiden — det är det som närmast föranledde mig att ta upp denna fråga är att om denna spänning mellan den militanta lilla klicken av aktivister och den stora breda massan av studenter fortsätter, blir det en spänning som breder ut sig mellan samma grupp studenter och andra samhällskategorier. Då går den till sist ut över alla studenter. Det kan komma att ta sig parlamentariska uttryck i form av minskat intresse för studiebidrag, som i en del undantagsfall alltså icke användes för studier och som stora grupper av andra medborgare kanske ibland ställer sig främmande inför när de ser dessa resultat. Jag tror, herr talman, att utbildningsdepartementet har ett alldeles speciellt ansvar här. Det är bland annat mot den bakgrunden som jag med ytterlig förvåning har tagit del av ett svar i andra kammaren från statsrådet Palme på en fråga av herr Nordstrandh angående en bekant utställning: »Du sköna stund», anordnad av Riksförbundet för bildande konst som ett led i dess försöksverksamhet. Jag tror att flertalet här har hört talas om katalogen och om utställningen. Herr Palme anförde i sitt svar, som jag kortfattat skall referera med den förenkling som alltid ligger i ett referat, i stort sett att han inte vill vara med om någon censur. Det var, ansåg herr Palme vidare, här fråga om kultur, som kan ta sig många riktningar och även inrymma politisk propaganda. Den förra delen av herr Palmes anförande vittnar om att han inte har tagit reda på vad censur är. Censur är en offentligen anordnad förhandsgranskning; det kan vara av tryckt skrift, film, teater eller en utställning. Men det har ingen människa begärt i detta sammanhang. Det är ingen som har talat om en offentlig förhandsgranskning av denna utställning. Vad invändningen mot det kulturella beträffar har statsrådet Palme uppenbarligen inte tagit del av den katalog som säljs till besökare och utdelas gratis till skolungdom. I den katalogen står det, skrivet av en av utställningens tillskyndare och den ansvarige för redaktionen: » Allt detta, världens redan nu ohyggliga förhållanden, politikernas svek, samhällets motstånd mot förändringar och katastrofen som ohejdat närmar sig gör att jag inte kunnat göra en utställning enbart för att smeka estetens öga och safta hans läckergom.

En utväg tycks dock finnas. Det är att handla utanför de nuvarande beslutande organen. Det vill säga att handla utomparlamentariskt. Att bilda grupper som för fram krav på förändringar och är beredda att tillgripa medel som visserligen är formellt otillåtna, men försvarbara. Detta därför att de är demokratiska. Folkstyre är mer än att rösta vartannat år, det är att i handling få inflytande över sådant som berör våra levnadsförhållanden.» Detta är den förkunnelse som vandrar runt bland skolor och i olika städer i landsorten. Den är stoppad av kloka socialdemokrater i Lund — inte genom censur, utan genom att museet inte ansåg den falla inom museets ram — men den fortsätter på andra håll.